Svar på interpellationer Fru talman! Niklas Wykman har frågat mig hur jag avser att säkerställa att public service inte genom felaktiga eller vinklade nyheter och inslag kan anklagas för att på ett otillbörligt sätt påverka opinionen. Som framgår av svaret på en skriftlig fråga den 7 februari bedrivs Sveriges Televisions verksamhet självständigt i förhållande såväl till staten som till andra ekonomiska och politiska maktsfärer i samhället. Detta regleras i de fleråriga sändningstillstånd som beslutas av regeringen enligt de ramar och den inriktning som riksdagen har fastställt. Enligt sändningstillståndet ska programverksamheten utövas sakligt och opartiskt. Den som anser att Sveriges Television i ett program har brutit mot detta krav kan anmäla det till Granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för press, radio och tv. Nämnden prövar i efterhand om innehållet i radio och tv-program följer de regler som finns för sändningarna. Public services oberoende är avgörande för allmänhetens förtroende för verksamheten. Som minister varken kan eller bör jag kommentera innehållet i sändningarna eller SVT:s publicistiska beslut.

Fru talman! Först och främst ber jag om ursäkt för mitt ouppmärksamma beteende i inledningen av denna debatt. Tack för svaret, demokrati och kulturministern! Det är givetvis svårt som minister att diskutera den här frågan, och det har jag stor respekt för. Det är svårt på saklig, juridisk och kanske också personlig grund. SVT hade nyligen ett inslag där ministern hyllades som skarp av SVT:s kommentatorer och oppositionen beskrevs som en dålig dejt. Det är klart att det finns mycket som gör det bekymmersamt att diskutera de här frågorna på ett seriöst och kvalificerat sätt. Inte desto mindre är det mycket viktigt under ett valår, där vi ser en stor risk för att vi infiltreras eller på olika sätt påverkas av till exempel främmande makt, att tilltron till public service är hög. Nu har SVT själva tagit på sig att i särskild ordning granska påståenden och fake news. Då är det givetvis viktigt att Sveriges Television själva lever upp till de olika krav som finns för att inte kunna bli beskyllda för att själva ägna sig åt att skapa olika typer av felaktiga bilder av verkligheten. Ett känt sådant exempel, som tas upp i interpellationen, är när man nyligen valde att ha en debatt mellan företrädare från Staffanstorp, som är moderatstyrt, och företrädare från Malmö, som styrs av ministerns egen maktkonstellation, och lät Staffanstorp ta ansvar för det som händer i Malmö. Trots att man vet att sakförhållandena är helt annorlunda från början väljer man att framställa det på det sättet. Det skulle givetvis kunna bekymra en demokratiminister att vi har en public service som agerar på det sättet, kanske inte ifall det hade varit en enskild upplevelse eller händelse. Men när människor upplever att de ser ett mönster i detta finns det risk för att förtroendet försvagas, och ett försvagat förtroende för public service riskerar, precis som ministern säger, i förlängningen att bli ett försvagat förtroende för demokratin eller åtminstone en öppning för de människor som vill vår svenska demokrati illa. Man kan givetvis ifrågasätta alla typer av fakta eller inslag i SVT där det finns en upplevelse att grundanslaget inte riktigt är där. Fru talman! Jag har stor respekt för journalister, som har ett mycket svårt jobb. Man ska på kort tid och kanske utan alla de medel som man skulle önska ha till sitt förfogande, ibland på goda grunder och ibland på sämre grunder, försöka få fram ett händelseförlopp och en beskrivning. Man ska hitta saker som är fel och granska dem. Det är givetvis svårt att göra det. I Sverige kan vi vara tacksamma för att vi har skickliga, duktiga journalister som på olika sätt uppmärksammar missförhållanden, vanskötsel och samhällsproblem. Däremot skulle strukturen kring public service och den över tid dominerande slagsida som många människor säger sig uppleva och som ger upphov till en rätt bred diskussion i sociala medier och så vidare för en demokratiminister ändå kunna framstå som något oroande. Fru talman! Det blir lite platt när ministern inte vill delta i diskussionen utan strikt hänvisar till formalia. Men demokratiuppdraget är ju lite svårare än så. Jag tycker att det är olyckligt att ministern inte vill ta den diskussionen.

Fru talman! Moderaterna har genom Niklas Wykman lämnat in en interpellation där han går till attack mot dels Malmö stad, dels public services oberoende. Det går inte att tolka det på något annat sätt när han efterlyser åtgärder från kultur och demokratiministern, att hon ska tillrättavisa public service. Det är uppseendeväckande och oroande. Vi ser väldigt oroande tendenser i många länder runt om oss där regeringar på olika sätt vill få inflytande över och i vissa fall också styra massmedier. Polen, Ryssland och Ungern är några exempel och Turkiet ett annat exempel lite längre bort. Detta är naturligtvis en väg som vi ska hålla oss väldigt långt ifrån. Jag skulle vilja få klargjort av Niklas Wykman om Moderaterna på riktigt vill att kultur och demokratiministern ska ta public service i örat, om man tycker att det är en rimlig väg att gå. Det går naturligtvis att föra en diskussion om medier och hur frågor speglas. Det finns många arenor för att göra det, men jag kan ifrågasätta om man i första hand ska ställa regeringen till svars. Fru talman! Niklas Wykman tar i sin interpellation också upp en annan moderat favoritgren, nämligen att klanka ned på Malmö stad. Vi som bor i Malmö är vana vid det, oavsett om det är kommunstyrelseordförande i Staffanstorp, i Vellinge eller i andra moderatledda kommuner längre upp i landet. Ja, det är alltför många Malmöbor som inte har ett jobb. Skolresultaten har gått upp flera år i rad men är på en del skolor fortfarande på tok för dåliga. Det finns en organiserad brottslighet som man behöver motarbeta med full kraft, en svart ekonomi som utnyttjar människor och som också gör att seriösa företagare inte kan konkurrera på rättvisa villkor. Det finns också ett Malmö sprudlande av innovation, företagande och kreativitet. Det är också så att utan Malmö skulle moderata skyltfönster som Staffanstorp, Lomma och Vellinge tappa uppemot hälften av sina skatteintäkter. Det finns ett stort beroende av Malmö och naturligtvis även Lund. Men den ödmjukheten ser man sällan från de moderata kommunstyrelseordförandena i kranskommunerna. Det här är också ofta kommuner som under lång tid inte har tagit det ansvar man skulle kunna förvänta sig när det gäller att välkomna nya människor till Sverige. Vi kan också gå in på hur medierna speglar Malmö. Det är sällan den mer positiva bilden som lyfts, trots att Malmö och Lund är de tillväxtmotorer som finns i sydvästra Skåne. I stället är medierapporteringen, inte bara i public service utan brett, alltför ofta inriktad på de problem som finns, vilket också färgar av sig på den allmänna bilden. Jag hoppas att Niklas Wykman och Moderaterna kan sluta svartmåla Malmö och i stället ägna sig åt att försöka lösa de problem som finns.

Fru talman! Tack, Niklas Wykman, för en mycket viktig och angelägen interpellation, inte minst så här i ingången av ett valår! Alla partier i Sveriges riksdag är, tror jag, helt överens om att vi ska ha opartiska och pålitliga statsmedier. Antingen man kallar det public service eller statsmedier är det vi här i kammaren som via politiska beslut ansvarar för finansieringen av SVT, SR och UR. Det är också tack vare de politiska besluten som denna verksamhet finns. Vi har tidigare i den här kammaren försökt få svar av ministern när det gäller vad man gör som medborgare om man blir utsatt för en webbpublicering - en publicering enbart på webben - på SVT. För något år sedan såg vi hur en undersköterska larmade om allvarliga brister i sjukvården, brister som i dag ofta lyfts fram, inte minst i morgontidningarna i Stockholm. Den undersköterskan blev outad av SVT. Det är väldigt obehagligt när statsmedier misstänkliggör dem som slår larm om brister. Kultur och demokratiministern har svarat min kollega Niklas Wykman att om man känner sig förorättad ska man anmäla statsmedierna för deras bristande objektivitet. Nu är det på det sättet, vilket statsrådet känner till, att om SVT outar någon eller gör en webbpublicering omfattas det inte av vare sig det pressetiska regelverket eller den ordinarie kontrollinstans som finns. Detta tycker jag mycket väl att vi kan diskutera i den här kammaren. Jag tycker till och med att det är lämpligt att vi som riksdagsledamöter diskuterar hur vi försvarar medborgarna mot övergrepp i medierna. Jag skulle gärna vilja ha svar av kultur och demokratiministern: Vad har ministern i sin tjänsteutövning vidtagit för åtgärder för att se till att medborgare inte råkar ut för det som hände den undersköterska som slog larm om bristerna i sjukvården? Mediekrisen i Sverige, där morgontidningarna har allt färre prenumeranter och får allt mindre intäkter, har gjort att statsmediernas roll i Sverige har förstärkts. Vi har sett en journalistkris, inte minst i mitt hemlän Gävleborg. Jag vet att statsrådet har besökt Mittmedia, och jag är säker på att hon fick bekräftat att Mittmedia har tagit bort redaktionen i Hofors och tagit bort journalisten från Ockelbo. Man har minskat antalet journalister kraftigt av ekonomiska orsaker. Statsmedierna har däremot, enligt en RUT-rapport som jag tagit fram, fler journalister i Gävleborg i dag än man hade för några år sedan. Jag tycker alltså att Rasmus Ling har helt fel. Självklart ska vi som riksdagsledamöter se till att vi har välfungerande medier i Sverige som alla svenskar har förtroende för. Det borde naturligtvis oroa både ministern och Rasmus Ling att vi ser hur förtroendet för statsmedierna sakta, sakta sjunker. Det är inget dramatiskt fall, men förtroendet för statsmedierna sjunker. Det är en jätteallvarlig sak. Haveriet hos SVT:s program Agenda i söndags, där man särklippte en liten del av en lång reklamfilm för ett politiskt parti i Göteborg, borde bekymra alla i den här kammaren. Om förtroendet för medierna sjunker kommer det att skada demokratin i Sverige. Jag tycker att vi mycket väl kan diskutera det i den här kammaren.
Fru talman! Tack, Lars Beckman, Niklas Wykman och Rasmus Ling för era frågor! Det är oerhört grundläggande frågor som vi absolut ska diskutera i den här kammaren och som jag önskar att vi diskuterade oftare, mer insatt och med kraft. Den här frågan var i stort sett den första jag tog mig an när jag tillträdde som statsråd. Jag lade den på mitt handlingsbord och tillsatte en medieutredning. Precis som Lars Beckman beskriver är våra medier, inte minst lokaltidningarna, helt avgörande för vår demokrati. De breddar det offentliga samtalet. De belyser verkligheten i sina olika ledarspalter, från höger till vänster. De granskar politiker, både lokalpolitiker och oss nationella politiker. Det finns ett flertal anledningar till att vi behöver lägga fokus på mediepolitiken, inte minst på lokaltidningarna men också på public service. Jag vill dock understryka att jag som miljöpartist och statsråd i Sveriges regering inte nöjer mig med public service. För mig är det inte tillräckligt för en stark demokrati. Vi behöver också andra medier. Vi behöver inte minst, vilket jag nu har sagt flera gånger, lokaltidningarna. Men ingången till den här diskussionen var Niklas Wykmans fråga om hur jag som statsråd ska agera när han menar att public service har brutit mot kraven på saklighet och oberoende. Det är ju just sakligheten och opartiskheten som är bärande i sändningstillstånden, i de ramar som Sveriges riksdag har antagit för våra public service-bolag. Just därför har också vi tillsammans beslutat att vi ska ha en granskningsnämnd som granskar public services verksamhet. Det som har uppmärksammats och som jag också verkligen satte fingret på när jag tillsatte Medieutredningen och, framför allt, när vi arbetade fram direktiven till det sändningstillstånd för public service som just nu gäller, är avsaknaden av verktyg för att granska vad public service gör på nätet. Det är precis detta som Lars Beckman talar om. Bristen på sådana verktyg blir helt absurd när allt fler tar del av public service-innehåll på nätet. Det är alltså kärnan i de direktiv som medlemmar i våra olika riksdagspartier just nu arbetar med. Hur ska vi se till att vi kan följa upp public services verksamhet på nätet? Vi kan inte ha den ordning som vi har. Hela medielandskapet har förändrats. Våra konsumtionsvanor har förändrats, men vi kan inte följa upp vad som sker på nätet. Jag delar oron och ser det som en utmaning att vi måste få ett annat system på plats. Det arbetar nu våra partikamrater med enligt de direktiv som vi har arbetat fram. Men detta handlar alltså om de kommande direktiven, som ska börja gälla 2020. De nuvarande direktiven, som arbetades fram under den borgerliga regeringens tid, gäller fram till den 31 december 2019. Det är detta vi har att förhålla oss till. När vi förhåller oss till vad public service ska ha för regelverk ska sådana som jag och vi andra här inne hålla oss väldigt långt borta. Vi kan bara titta på andra sidan Östersjön för att se hur illa det kan gå och hur snabbt det kan gå. Där är det till och med ministrar som tillsätter och avskedar chefer på public service-bolag. Man klipper om filmer och förändrar historien. Därför har jag inga kommentarer till enskilda publicistiska beslut. Däremot välkomnar jag Granskningsnämnden.

Fru talman! Ministern utstrålar självförtroende. Det är mycket "jag" i berättelsen om allt som nu ska bli bra eller borde vara bra. En viss ödmjukhet skulle kanske kunna infinna sig om man påpekar att det alltså har gått fyra år sedan ministern utsågs, och det har uppenbarligen funnits en del tid. Om nu dessa frågor är så angelägna och viktiga kan man ju fundera på varför det har tagit så lång tid. Jag tror inte riktigt på det uppskruvade tonläge som Miljöpartiets ledamot Rasmus Ling slår an här i talarstolen med en massa tillskrivningar, starka utfall och så vidare. Jag kan egentligen bara säga att vi fullt ut kommer att följa den uppmaning du ger oss. Vi kommer att ta tag i Malmös problem efter valet. När det vanstyre som nu pågår i Malmö får sparken av väljarna och får avgå kommer vi mycket snabbt att sätta in en effektiv politik med Torbjörn Tegnhammar i spetsen. Det kommer att bli arbetslinje, det kommer att bli stopp på felaktiga bidragsutbetalningar, det kommer att bli satsningar på skolan, det kommer att bli satsningar på tryggheten, det kommer att bli fler poliser, det kommer att bli färre Malmöbor som tvingas leva i utanförskap och det kommer att vara färre som tvingas in i de mycket negativa och destruktiva våldsspiraler som nu pågår. Så absolut - vi kommer att ta tag i den utmaning som du har gett oss och göra Malmö till en mycket bättre stad! När det kommer till utfallen kring att man vill detaljreglera och styra public service och så vidare är det - förlåt, fru talman - bara tramsigt. Det har ingenting med sakdiskussionen att göra. Frågan gäller hur vi skyddar oss mot olika typer av fake news och hur vi, som ändå är sakägare i public service - så får man väl uttrycka det - genom de regler vi stiftar ska se till att vi i Sverige skyddar och värnar vår demokrati. Den typen av argumentation på mycket låg nivå och struntprat är tyvärr en attack mot det demokratiska samtal som vi ska ha. Man tillskriver sina motståndare och motdebattörer åsikter och uppfattningar som de aldrig har förfäktat eller aldrig innehavt. Så ska vi inte ha det. Det finns mycket för Miljöpartiet att jobba med när det kommer till synen på hur man behandlar andra människor och demokratin. Det är viktigt för demokratin, statsrådet, att public service uppbär ett stort förtroende. Alla begår vi misstag, men här begås det misstag gång på gång: Partibeteckningar på människor vänsterut faller bort, och de framställs som vanliga medborgare. Experter och forskare som har en uppfattning som ligger i mitten eller lite grann till höger framställs som debattörer, medan debattörer till vänster framställs som experter. Moderatledda kommuner får klä skott för saker som felar i socialdemokratiskt styrda kommuner. När misstag staplas på misstag som staplas på misstag finns det många människor som till slut tror att det finns ett mönster i det hela. När en sådan bild etableras och man tror att public service systematiskt gynnar en politisk uppfattning eller åtminstone en politisk riktning minskar förtroendet för public service. Då blir vår samlade motståndskraft mot det som är fake news eller olika typer av attacker mot våra valsystem och vårt demokratiska system mycket svagare, och det hela blir mycket mer allvarligt. Då öppnas ett sår i det demokratiska samhället. Därför är det viktigt att en minister, en ansvarig minister, för ett rejält samtal om hur vi ska värna demokratin och det demokratiska samtalet. Fru talman! Jag är inte säker på att det går att bara backa från denna diskussion och säga att man helt överlåter detta till en granskningsnämnd. Jag tror att ministern borde ta ett lite bredare grepp i frågan och fundera på hur vi ska se till att förtroendet långsiktigt värnas.

Fru talman! Det kändes som att ledamoten Niklas Wykman, för att vara någon som efterlyser ett lägre tonläge i debatten, tog i ända från tårna i sitt anförande. Jag tycker att det är en intressant diskussion vi har. Men jag har inte fått något bra svar på vad som var syftet, och ni redogör inte för vilka åtgärder det är ni skulle vilja se från statsrådet. Ni säger att det är ett grovt påhopp från min sida när jag säger att jag tycker att det är oroande att se hur man gör i våra grannländer när det gäller uttalanden från de sittande regeringarna och att jag ser farhågor med detta. Fru talman! Det som Lars Beckman ger uttryck för kan jag inte tolka på något annat sätt än att han tycker att statsrådet ska gå in och recensera public service. Det måste jag säga att jag tycker är väldigt oroande. Med detta sagt är det klart att det också finns delar som vi är överens om brett i kammaren, till exempel att lokalmedierna har en otroligt viktig granskande roll och måste ha förutsättningar att utöva denna roll med lokala politiker och på den regionala nivån. När det gäller det inslag som har föranlett interpellationen tycker jag att det är värt att uppmärksamma att SVT för egen del har tagit detta på största allvar. Man hade ett särskilt avsnitt i Aktuellt där detta diskuterades. Fru talman! Slutligen ska jag säga någonting om det som Niklas Wykman säger att han vill göra för Malmö, även om vi hoppas att vi ska bevaras från detta. Under alliansregeringens tid ökade kostnaderna för försörjningsstöd i så gott som alla kommuner i Sverige, inklusive Malmö. Vi drabbades hårt av det, och jag hoppas verkligen att vi kommer att slippa det under de kommande åren.

Fru talman! Tyvärr räcker inte tiden till för att ge alla de exempel man skulle kunna ta upp bara från det senaste halvåret eller året där SVT och SR konsekvent vinklar ur en enda politisk ståndpunkt. UR lyssnar jag inte lika mycket på, men de få gånger jag har gjort det har jag lyckats hitta exempel även där. Man råkar komma till Gävle, och man råkar göra ett inslag med mannen på gatan, som visar sig vara en ledande SSU-företrädare. Så här skulle man kunna hålla på och ta upp exempel på exempel. Det är klart att det borde oroa alla i den här kammaren om statsmedierna själva undergräver sitt eget förtroende. För varför går så många till märkliga webbplatser i stället för till SVT? Varför är det så många som söker alternativa medier och tyvärr kanske till och med uteslutande hämtar sin information därifrån? Det är en utveckling som ingen borde vilja ha. När det gäller dessa övergrepp - för det var ett rent övergrepp som denna undersköterska råkade ut för - hänger det samman med att statsmedierna inte vare sig med det pressetiska nätverket eller med Granskningsnämnden för radio och tv prövade den sortens publiceringar. Det är någonting som regeringen hade kunnat åtgärda betydligt snabbare än att invänta hela utredningen. Där hade ni kunnat agera betydligt mer skyndsamt. Jag är glad att Niklas Wykman ställde denna interpellation så att vi även kan diskutera SVT:s roll i den kommande valrörelsen. Det är otroligt viktigt att SVT och Sveriges Radio värnar sitt eget oberoende detta valår och att de klarar av den svåra balansgång som det innebär att vara opolitisk ett valår.
Fru talman! En hållning som har lönat sig för mig genom livet har varit att försöka lyssna till det som jag tror att mina meningsmotståndare vill säga. Jag ska inte haka upp mig på det som kan misstolkas utan verkligen tro att det finns ett ärligt uppsåt, en oro och en mening med varför man ställer frågor eller är i motsatsförhållande till något som jag har som idé. Det jag hör när jag lyssnar till Niklas Wykman och Lars Beckman är en oro för vår demokrati. Det är en oro för att samtalet och vår offentlighet inte ska bära och en oro för att krafter som vill påverka oss med kanske medveten desinformation ska få utrymme och spelrum. Där spelar förstås public service-bolagen en oerhört stor roll. Även om deras förtroende är högt i dag gläder det mig att det finns en oro som vi kan bygga vidare på. Jag skrev ned det som Niklas Wykman sa: Hur ska vi se till att förtroendet långsiktigt värnas? Det behövs mer, och det behövs många samtal och diskussioner om detta. Vi behöver en kraftfull och stabil public service som har människors tillit. Vi gör redan en hel del i dag, men vi behöver säkerligen göra mycket mer. Om vi kan göra det tillsammans - vi som är demokrater och som representerar demokratiska partier här i vår riksdag - tror jag att vi har allt att vinna på det. Det kommer också att rusta oss gentemot krafter från andra länder som vill påverka vårt lands utveckling. Vi har ett sändningstillstånd, och vi har ramar som Sveriges riksdag har antagit. De ramarna har jag bestämt mig för att respektera till fullo. Det betyder att jag i snart fyra år har varit väldigt varsam när jag har uttalat mig om public service och verkligen bitit mig i tungan när jag nästan har hållit på att säga någonting som jag tycker eller känner. Jag vill inte på något sätt gå innanför den gräns som kan ifrågasätta public service-bolagens publicistiska beslut och deras oberoende. Jag har alltid välkomnat granskning och kritik av mig och mitt parti. Jag menar att det måste göras. Jag håller mig väldigt långt ifrån public service-bolagen. Det är mer än vattentäta skott, ja, det är liksom murar av vattentäta skott mellan mig och public service-bolagen och alla medier men alldeles särskilt public service-bolagens verksamheter och publicism. Vi har Granskningsnämnden, och dit kan alla människor anmäla om de upplever att public service-bolagen inte har uppfyllt kraven på saklighet och opartiskhet. Men vi har utmaningar med att alltmer av det som public service gör sänds över nätet och att vi konsumenter tar del av det över nätet. Därför var det helt centralt för mig att direktiven ska betona just detta, och det är det som direktiven till Public service-kommittén som just nu arbetar med detta går ut på. De handlar om hur public service - SVT, SR och UR - ska arbeta i det här nya medieklimatet. Hur ska vi kunna följa upp att de gör det de ska och att de verkligen förvaltar sitt förtroende och alla dessa medel som vi ger public service-bolagen för deras verksamhet? Jag välkomnar som sagt diskussionen. Jag välkomnar all uppföljning och all granskning, och jag tror att det finns någonting som vi demokrater kan bygga vidare på.

Fru talman! Tilliten till public service är central för vår demokrati. Vi har redan i år, valåret 2018, sett hur till exempel socialdemokratiska trollkonton har avslöjats. Man uppger alltså en identitet som inte stämmer och försöker delge medborgarna falsk information eller på annat sätt påverka dem utan att röja vem man är. När till och med ledande politiska partier i regeringsställning ägnar sig åt sådant här är det lätt att inse hur sårbar demokratin är. Vi vet utifrån erfarenheter från andra länder att länder runt omkring oss eller länder som kanske inte vill vår demokrati väl gärna lägger sig i och försöker sprida information och sprida fakta och nyheter som inte stämmer överens med verkligheten. Fru talman! Mot detta skulle demokratiministern kunna bygga ett starkare värn, till exempel genom att ta inspiration från den ekonomiska sidan där man har ett finanspolitiskt råd. I en sådan motsvarighet skulle det inte bara vara det som SVT själva och tittare uppmärksammar som kommer till granskning, utan där skulle det göras en genuin och gedigen granskning av helheten utifrån objektiv grund: Finns det här en snedvridning i val av ämne och i val av hur frågor gestaltas? Och finns det felaktigheter i hur fakta lyfts fram och diskuteras? Det här har ingenting med detaljstyrning av det publicistiska uppdraget att göra. Det här handlar om vår demokratis kärna. Hur ska informationsförmedling till medborgarna gå till, och hur ska man säkerställa att den är korrekt och att andra stater eller olika krafter som vill vår demokrati illa inte kommer till tals? När misstag staplas på misstag i public service ställer sig människor på goda grunder frågan om det inte finns en systematik i det här - om det finns en vridning och en subjektivitet som syftar till att faktiskt gynna en viss politisk riktning. Så fort den misstanken har kommit till liv har demokratin redan i någon mån förlorat.
Fru talman! Tack, Niklas Wykman, för interpellationen och för meningsutbytena! Å ena sidan känns det svårt och lite sorgligt att behöva vara försvararen av public service i denna kammare där vi har tagit gemensamma beslut om ramar och sändningstillstånd. Å andra sidan hör jag orden om att vi behöver en stark public service, vilket ger mig hopp. Vi behöver försäkra oss om att tilliten ökar och att människor känner förtroende för det som public service gör, inte minst när det handlar om granskningen av oss här i denna kammare och av regeringen. Därför vill jag verkligen uppmuntra Niklas Wykman, Lars Beckman och Rasmus Ling att samtala mycket med sina partier. Just nu arbetar Public service-kommittén för fullt med att arbeta fram de ramar som ska gälla för public service från och med 2020. Det är oerhört centralt att de ramarna faktiskt bär public service, att de skapar tillit och förutsättningar för en verksamhet som inte kommer att bli mindre viktig i framtiden utan som vi verkligen behöver i vårt land för vår demokratis skull.